Herr talman! Jag vill tacka Gudrun Norberg för att hon så vackert har citerat ur våra motioner. Tack Gudrun! Hon valde också de avsnitt som jag själv kunde ha citerat, om jag inte redan hade förbrukat min i förväg anmälda debattid. Vi står för detta. Så säger Gudrun Norberg att hon vill ha samma regler för livsmedelsområdet som för annan verksamhet. Det tycker också jag. Men varför inför då Gudrun Norberg och folkpartiet en särlagstiftning på livsmedelsområdet? Det enda som Gudrun Norberg och folkpartiet har fått med i uppgörelsen över en kaffekopp efter näringsutskottets sammanträde är att man skall följa denna verksamhet noga. Det var en väldigt liten ersättning man fick för att man hjälper socialdemokraterna att slussa detta förslag genom riksdagen. Jag håller med Gudrun Norberg om att vi skall avskaffa regleringar. Men om Gudrun Norberg skall vara logisk, borde hon inte införa en ny reglering. Nu föreslår ju Gudrun Norberg och folkpartiet en särskild reglering, fastän de i andra sammanhang talar om avreglering. Riksdagen beslöt i fjol att avreglera jordbruket och jordbrukspolitiken. Då skall man inte ett år senare införa en ny lagstiftning på detta område. Jag vet att Gudrun Norberg är kooperativt intresserad och engagerad. Jag tror faktiskt att hon innerst inne tycker att folkpartiet har gjort fel, men hon är tvungen att försvara en dålig sak, som en av hennes partikolleger har gjort upp om med socialdemokraterna. Jag beklagar detta, men så kan det ibland gå.
Herr talman! Jag måste nog göra Per-Ola Eriksson besviken på denna punkt. Jag är inte i otakt med folkpartiets politik när det gäller livsmedelskonkurrensen, som vi nu diskuterar. Inte alls. Jag tycker inte att Per-Ola Eriksson skall håna oss för någon kaffekopp i samband med skrivningen om jordbruket. Det var varken någon kaffekopp eller någon avgörande skrivning i detta paket. Det som har lett folkpartiet till det slutliga ställningstagandet är det sakligt riktiga i det som jag har framhållit i mina citat tidigare. Det gäller att få en enhetlig konkurrenspolitik för hela näringslivet. Eftersom jordbrukets reglering nu försvinner från den 1 juli, är det viktigt att sätta in anpassningen till det marknadsekonomiska samhället så snart som möjligt. Jag tror att ni gör jordbrukarna en otjänst med att försöka förhala och bromsa utvecklingen. Även om det är smärtsamt och jobbigt för lantbrukarna med avreglering och att få konkurrenslagstiftning, är det bättre att de kan anpassa sig nu i lugn och ro inom Sveriges gränser än när de har hamnat i den svåra konkurrenssituationen inom EG. Det är bättre att vi har ett stabilt jordbruk den dagen. Jag hoppas att det svenska jordbruket skall kunna stå starkt i den konkurrensen.

Herr talman! Att Inga-Britt Johansson försökte, om jag förstod henne rätt, att lugna mig med att konkurrenskommittén kommer att ta upp frågan om de tekniska monopolen. Jag vill gärna att hon bekräftar detta. Jag tycker att det är viktigt, eftersom detta såvitt jag förstår är ett nästan totalt försummat område. Man får icke blanda ihop monopolverksamhet och konkurrensverksamhet i samma företag, i varje fall inte om det är offentligägt. När det gäller tekniska monopol finns det mycket starka skäl för att de skall stå på ett eller annat sätt under demokratisk kontroll och skall verka med stor öppenhet. Så sker inte i dag. Vattenfall köper upp detaljdistributioner i olika kommuner och behärskar därigenom totalt priset på elektricitet. Naturligtvis vet de var vissa smärtgränser går så att det inte blir uppror i kommunen. Det är ett osunt system att ett företag som nu håller på att bolagiseras och sitter i Stockholm, skall äga detaljdistributionen i låt oss säga min gamla hemkommun, Finspång, och sätta elpriser där enligt sina godtyckliga bedömningar. I den allmänna kommunala ekonomiska krisen säljer kommun efter kommun ut sina elverk till Vattenfall för att skaffa pengar till andra investeringar. Detta är ett exempel på hur man totalt försummar problematiken kring naturliga monopol. När det sedan gäller exportfinansieringen och livsmedelslagstiftningen efterlyser jag fortfarande konsekvensanalyser. Det finns ingen konsekvensanalys, och jag tror att föreställningen att det uppstår stora vinster om man skulle hindra jordbrukskooperationen att gemensamt finansiera viss export är felaktig. Ingen har sagt mig varför det skulle leda till höjda livsmedelspriser. Jag tror att priserna sätts av utlandskonkurrensen och ingenting annat. Vi tycker, liksom flera andra, att den här lagstiftningen inte skall sättas i sjön nu, utan först när konkurrenskommittén har jobbat färdigt med de andra områdena.

Herr talman! Nic Grönvall är väl förmodligen lika trött som jag, eftersom Nic Grönvall inte hörde att jag kommenterade schablonlagstiftningen, att jag kommenterade att det skulle vara emot 1990 års beslut, att jag kommenterade om näringen skulle få bygga sin egen struktur eller inte och att jag också sade att enligt jordbruksutskottet är det inga svårigheter att genomföra det här. Däremot sade jag ingenting om att det inte tar hänsyn till EG. Det kan jag kommentera nu. Mig veterligt är det inte så att man har likadana regler inom alla EG-stater. De ser nog väldigt olika ut. Det görs försök att få fram gemensamma regler, men ännu har man inte fått det. Eller har jag fel? När det gäller konkurrensutredningens tilläggsdirektiv är jag ledsen att jag inte kan säga vad de slutgiltiga direktiven innehåller. Jag vet att man höll på att arbeta med dem i slutet av förra veckan. Jag vet att de rör den offentliga sektorn, främst kommunerna, och konkurrensneutraliteten, men än så länge är det allt jag vet. Jag kan alltså inte upplysa Gudrun Norberg och inte heller Lars Norberg mer om detta. Jag skulle vilja ge Lars Norberg några kommentarer när det gäller vad han kallar de naturliga monopolen och möjligheterna att köpa in andra saker. Ett exempel är att statens järnvägar fick mycket bestämda riktlinjer ifrån riksdagen om vad man fick lov att göra och inte göra. De har påpekat behovet av att kunna få möjligheter att utveckla hela resetjänsten som sådan. Vi har tittat på den här frågan i riksdagens revisorer. Vi kunde instämma i vad man sade från SJs sida, att det var nödvändigt att kunna erbjuda hela reseprojektet, om man skulle kunna konkurrera med exempelvis andra reseföretag. Där finns inte någonting som är helt självklart. Jag tror inte att konkurrensutredningen har fått något uppdrag att titta på de frågorna, utan jag tror att det blir de frågor som ligger närmare kommuner och landsting, t.ex. barnomsorg, sjukvård och liknande. Jordbruksutskottet har, Per-Ola Eriksson, påpekat möjligheterna för kooperationen att även i framtiden utveckla samarbetsformer. Jag kan bara instämma i deras påpekande. Jag kan inte försvara ett monopol, även om det är i kooperativ form.

Herr talman! Jag välkomnar naturligtvis tillläggsdirektiven till konkurrenskommittén ur den synpunkten att det är viktigt om socialdemokraterna ändrar uppfattning i de här frågorna när det gäller brytande av den offentliga sektorns monopol. Samtidigt måste jag faktiskt le litet grand åt socialdemokraternas annars så bestämda motstånd mot att man i slutskedet på en utredning kommer med tilläggsdirektiv. Det har många gånger framförts sådana förslag från oppositionens sida, men det har alltid hävdats att när en utredning befinner sig i slutskedet kan man inte komma med några tilläggsdirektiv. Gäller det här även förändringar i tidsplanen? Kommer ett konkurrenslagförslag som skall bli resultatet att fördröjas i tiden med anledning av tilläggsdirektiven?

Herr talman! Jag försäkrar Per-Ola Eriksson att oavsett om han tror på mig eller inte kommer jag att fortsätta att jobba för kooperationen på det sätt som jag har gjort hittills sedan jag kom in i riksdagen. Såvitt jag vet, Gudrun Norberg, skall konkurrenskommittén jobba med sitt slutbetänkande utifrån de tidigare direktiven under en tvådagarssittning i nästa vecka, då den skall bli färdig härmed.

Även Gudrun Norberg måste ha konstaterat att det under ett flertal år har pågått en uppluckring av det offentliga monopolet på olika områden. Vad som däremot inte är aktuellt och som jag hoppas att vi slipper se är en direkt privatisering av olika offentliga verksamheter. Varken jag eller de flesta andra socialdemokrater har något emot privata entreprenörer i den offentliga sektorn.

Herr talman! Denna debatt rör till vissa delar konkurrensen på livsmedelsområdet och kan och bör från dessa aspekter ses och bör ses som en fortsättning på den debatt som vi tidigare fört här i kammaren om gränsskyddet för livsmedel. Det är också de aspekter som jag tänker beröra i mitt anförande. Kapitalismens problem är inte att den bygger på konkurrens utan att konkurrensen så snabbt upphävs eller snedvrids. Konkurrensen är till för konsumenterna, sade den förste debattören här. Det är naturligtvis så i teorin, men i praktiken vet vi att det långt ifrån alltid är så. Jag tycker att just livsmedelssektorn är ett mycket talande exempel på hur konkurrensen förvrids och blir en skenbar konkurrens. Inom livsmedelssektorn konkurrerar man i mycket hög grad med redskap som i själva verket fördyrar livsmedelsprodukterna för konsumenterna. Det gäller kostsamma reklamkampanjer som t.ex. rabattkuponger. Det gäller reklam som riktar sig till detaljisterna, livsmedelshandlarna, som är mycket kostsam och medför att små aktörer och försäljare har svårt att hävda sig. Det gäller även kostsam reklam som vänder sig direkt till konsumenterna. Man konkurrerar med stora, vackra butiksytor, och man konkurrerar genom att ta in andra produkter i sortimentet, vilka som inte har någonting med livsmedel att göra. Man konkurrerar med öppethållande. Det är en lång rad konkurrensredskap som i själva verket fördyrar produkterna. Man konkurrerar i mycket liten utsträckning med kvaliteten på livsmedel eller med priserna. Detta måste självfallet åtgärdas, och det måste åtgärdas inom hela livsmedelssektorn. Man kommer inte åt detta med den mycket begränsade lagstiftning som föreslås i den här propositionen och som näringsutskottet nu föreslår att riksdagen skall besluta om. Ifrån vänsterpartiets sida har vi ingen onyanserad syn på konkurrensen. Vi anser att den är nödvändig och att den skall hävdas med hjälp av en skärpt konkurrenslagstiftning. Men vi inser givetvis också att denna konkurrens inte är det allena saliggörande. Vi har långt ifrån ställt upp på tanken att samhället skulle frånhända sig sitt fortsatta ansvar på livsmedelsområdet. Jag vill särskilt yrka bifall till reservation nr 18. Den senaste tidens debatt kring matpriserna och livsmedelsproduktionen har haft det goda med sig att det nu faktiskt sker en bättre prisövervakning från de prisövervakande myndigheternas sida. Det starkare trycket från konsumenterna har också lett till -- ännu så länge dock mest i ord -- en ökad lyhörd från livsmedelsgrossisternas och de stora kedjornas sida när det gäller prispressen. Men som jag sade har det hittills mest gällt i ord. Fallande producentpriser på kött har t.ex. lett till stigande priser för konsumenterna. Det tyder på att mellanledens stora lyhördhet när det gäller priserna på maten inte är heltäckande. Vi har i vänsterpartiet ställt oss bakom en reservation som handlar om att det är mycket viktigt att man i och med en ny skärpt konkurrenslagstiftning kan bryta upp de förstenade monopolen och se till att man tvingar fram en delning av företag som har vuxit sig alltför stora. Ett mycket stort problem när det gäller livsmedelssektorn är att det är så svårt för nya aktörer att få tillträde till och ta sig in på marknaden. Att hävda en skarp konkurrenslagstiftning är mycket svårt på alla sektorer. Men att försöka göra det i en bransch som redan har blivit så monopoliserad eller oligopoliserad är ännu svårare. Här krävs det utan tvivel mycket aktiva insatser från samhällets sida för att man skall kunna se till att försöka hävda nya tillträdande aktörers möjligheter. Vi vill särskilt peka på de tillträdande inhemska aktörer det kan handla om. Man stimulerar en småskalig livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling, och man ser till att undanröja de mycket omfattande hinder som finns för en sådan produktion. Jag tänker både på åtgärder som hämmar konkurrensen och binder livsmedelskedjornas aktörer till varandra och inte släpper in nya aktörer, och det omfattande regelverk som många av samhällets myndigheter har byggt upp, vars ursprungliga syfte är att garantera konsumenterna kvalitet. I många fall, t.ex. när det gäller livsmedelsverkets regelsystem, har det dock i stället kommit att leda till oerhörda svårigheter för nytillträdande aktörer, utan att konsumenterna för den sakens skull garanteras en god kvalitet. Det har sagts här att jordbruksnäringen skall ha samma villkor som andra näringar. Frågan är bara vilka dessa villkor skall vara? Vad är det t.ex. för mekanismer som träder i kraft när Japan frivilligt åtar sig att begränsa bilexporten till Sverige? Om man ser på andra näringar finner man att det finns mycket som har drag av styrsystem som är mindre trevliga ur konkurrenssynpunkt. Jag tror att man skall tänka sig för innan man påstår att de här snedvridande effekterna enbart präglar primärproduktionen inom livsmedelssektorn. Det förekommer på många andra håll. Det är därför så oerhört viktigt att vi har en konkurrenslagstiftning som ser till helheten, som är generell och som inte bara drabbar en viss smal sektor och en viss typ av företag. Det är för övrigt väldigt svårt att se vad denna konkurrenslagstiftning skall betyda i praktiken, eftersom den är ett hafsverk och eftersom den är ologisk och osammanhängande samt, utan att vara tydlig, gör undantag för karteller och medger vissa dispenser. Vi tycker i vänsterpartiet att det är olyckligt att näringsutskottet inte bestämde sig för att skjuta upp hanteringen av detta ärende till hösten. Vi tror att det då hade blivit en mycket klarare och bättre hantering.

Herr talman! Beträffande betänkandet om rörelseregler för bank finns först några glädjeämnen att redovisa. För det första har uppnåtts en enighet i utskottet om att göra ett uttalande till regeringen med anledning av enskild motion av folkpartisterna Sigge Godin och Isa Halvarsson. Utskottet är enigt om att liksom motionärerna föreslå regeringen att pröva vilken ändring i författningsregleringen på bankområdet som behövs för att få tillhandahålla postservice på bankkontor i glesbygd och andra mindre orter. Önskemålet om att så många metoder som möjligt skall kunna utnyttjas för att bibehålla och förbättra servicefunktionerna i glesbygd väger enligt utskottets mening tungt. För det andra har socialdemokraterna i utskottet anslutit sig till kraven i kommittémotioner från moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna samt från en enskild socialdemokrat om frågor rörande branschglidning i den finansiella sektorn. Den ökande sammansmältningen mellan banker och försäkringsbolag innebär rent praktiskt för konsumenten att konkurrensföretagen minskar i antal samt att villkoren för olika tjänster och åtaganden från finansinstitutets sida blir svåra att överblicka och svåra att jämföra. Detta är för konsumenten inte tillfredsställande. Nu kommer emellertid riksdagen att i anslutning till yrkandena i de tre nämnda motionerna rikta ett uttalande till regeringen med innebörden att konkurrenslagstiftningen också på det här området skärps. Utskottet skriver: ''Konkurrenspolitiken bör omfatta inte bara kontrollåtgärder och reaktioner mot missförhållanden, utan också positiva konkurrensstimulerande insatser. Om det skulle visa sig att tillsynsmyndighetens bevakning och företagens egna på frivillighet grundade åtgärder inte räcker till för att konsumenterna skall få tillräcklig insyn i och överblick över villkoren för bankernas och försäkringsbolagens tjänster, är det angeläget att regeringen vidtar lämpliga åtgärder för att stärka konsumenternas ställning inom denna marknadssektor.'' Längre fram i betänkandet skriver utskottet angående företagsförvärv och marknadsdominans följande: ``Ett beslut om bestämmelser som medger branschglidning måste emellertid enligt utskottets mening sammankopplas med ett ställningstagande till förmån för en mera effektiv kontroll av företagsförvärv och fusioner än vad nuvarande lagstiftning tycks medge. För fall av mycket utpräglad skadlig marknadsdominans kan även möjligheter till uppbrytning av existerande företagskombinationer visa sig erforderliga.'' Även här riktar riksdagen en uppmaning till regeringen att omgående vidta åtgärder för att en sådan skärpt konkurrenslagstiftning skall komma till stånd. Herr talman! Bankernas avgiftssystem har under senare tid tilldragit sig åtskillig uppmärksamhet, bl.a. i massmedierna. Det har förekommit kritik mot bankerna för att de i stor utsträckning avgiftsbelägger tjänster, t.ex. kontoutdrag eller vissa uttag, som enligt mångas uppfattning borde vara gratis. Bankerna vet att avgiftsbeläggningen medverkar till att styra kundernas beteende bort från ständigt återkommande kontoutdrag och från små uttag, som medför förhållandevis stora kostnader. Även bankinspektionen har den uppfattningen att det kan vara lämpligt med en avgiftsbeläggning av vissa banktjänster, som traditionellt har tillhandahållits gratis. Kunderna får därigenom incitament att utnyttja bankernas service på ett mera rationellt och kostnadseffektivt sätt. Vi i folkpartiet liberalerna har tagit upp frågan om bankernas avgifter i en partimotion. Det sker i anslutning till konkurrensförhållandena inom denna sektor. Vi anser att det är viktigt att bankerna tillåts konkurrera genom inlåningskonton med olika kombinationer av räntor och avgifter. Ett förbud för bankerna att avgiftsbelägga vissa tjänster skulle minska konkurrensen och därmed försämra småspararnas villkor. Vi anser att riksdagen bör göra ett uttalande till regeringen med denna innebörd. En enskild motion från mig om ändrade kapitaltäckningskrav för krediter till jordbruksbostad har föranlett en reservation till detta betänkande. Bakom reservationen står folkpartiet liberalerna, centerpartiet och miljöpartiet. Riksdagen har nyligen fattat beslut om höjda kapitaltäckningskrav för krediter till bl.a. Kapitaltäckningskraven för villalån har höjts till 4 % och för jordbruksfastigheter till 8 %. För den sistnämnda gruppen har höjningen varit mycket kraftig och innebär en betydande fördyring av lån till jordbrukare. Jordbruksfastigheter jämställs med in-blanco-krediter. Detta är ett resultat av en internationell anpassningsprocess, där Sverige enligt uppgift haft en pådrivande roll. Vid den kommande svenska fastighetstaxeringen skall en ändring, som infördes i och med skattereformen, tillämpas vad beträffar bostaden på jordbruksfastigheten. Den kommer att få eget taxeringsvärde och utskiljas från rörelsen i övrigt. Därmed jämställs den i olika avseenden med andra villafastigheter. Detta innebär på flera sätt ett rättvisare system, men här uppkommer frågan om kapitaltäckningskravet på 8 %. Då jordbruksbostaden i övrigt är jämställd med villabostaden, bör den också vara det avseende nya krediter och kapitaltäckningskrav. Den förhandlingspolitik om kapitaltäckningskraven som regeringen för internationellt kan inte automatiskt godkännas. Den måste grundas på en saklig och rättvis kreditpolitik, som inte missgynnar en yrkesgrupp, vilket nu sker. Att USA i den s.k. Baselkommittén har drivit ett högt kapitaltäckningskrav för jordbruksfastigheter, beroende på USA:s stora prisfluktuationer, är inget riktmärke för svenskt vidkommande. Här är prissituationen den motsatta, nämligen synnerligen stabil för jordbruksfastigheter. Det är orimligt att den ena villafastigheten skall föranleda dubbelt så högt kapitaltäckningskrav som den andra gör. Därför måste regeringen verka för att den överenskommelse som ligger till grund för de nuvarande svenska bestämmelserna om kapitaltäckning blir ändrade på ett sätt som skapar rättvisa åt jordbruksbefolkningen. Herr talman! De båda reservationerna om offentliga ledamöter i affärsbankernas styrelser och val av styrelseordförande i affärsbank är frågor som har debatterats här tidigare. Därför tänker jag inte ta upp tiden med dem, utan bara konstatera att här råder motsatta uppfattningar mellan folkpartiet liberalerna och regeringspartiet. Starka principiella skäl talar mot att denna form av statligt inflytande inom banksektorn tillämpas. Vi framför än en gång att regeringen med det snaraste bör lägga fram förslag till sådana ändringar i bankaktiebolagslagen som är påkallade för att få bort denna statliga inblandning. Herr talman! Jag vill med detta understryka alla reservationer som folkpartiet liberalerna står bakom, men nöjer mig med att yrka bifall endast till reservationerna nr 7 och 15.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 41 har föregåtts av en rätt lång diskussion i utskottet. Betänkandet har också rönt ett ganska stort massmedialt intresse. Med hänsyn till det hade man naturligtvis förväntat sig en fullsatt läktare när debatten förs, men den sena kvällstimmen gör kanske att så inte är fallet. Jag vill till stor del instämma i det Per Westerberg och Gudrun Norberg har sagt beträffande detta betänkande. De förslag som lagts fram i betänkandet är på många sätt följdriktiga med hänsyn till den liberalisering och integration som vi nu ser på det finansiella området, både nationellt och internationellt. Man kan alltså säga att många av dessa förslag är naturliga följdförslag till den liberalisering vi har sett. Den tunga delen av detta utskottsbetänkande gäller frågan om branschglidningen. Detta är en utvecklingstendens som vi ser på den finansiella marknaden. I första hand sker branschglidningen mellan banker och försäkringsbolag. Vi kommer förhoppningsvis att på den finansiella marknaden se nya aktörer dyka upp just i branschglidningens spår. Vi kommer att se banker som erbjuder försäkringsliknande tjänster och försäkringsbolag som erbjuder bankliknande tjänster. Vi i centern ser positivt på denna branschglidning. Vi tror, precis som andra har sagt, att branschglidningen är till gagn för konsumenten och för en fungerande marknad. Vi tror att branschglidningen leder till att nya tjänster skapas och att en effektiv konkurrens uppstår på marknaden, vilket också innebär att de finansiella tjänsterna erbjuds rationellt och effektivt. Vi hälsar därför branschglidningen välkommen, men jag vill i likhet med de föregående talarna understryka farorna med att den här branschglidningen får ske snabbt och utan begränsningar. Vi har tidigare i denna kammare fattat beslut om möjligheterna för utländska etableringar i Sverige, t.ex. bankfilialer. Vi har fattat beslut om uppmjukning av oktroj för bank. I ett läge där branschglidningen går mycket snabbt, men de nya aktörerna, de må vara utländska eller svenska, inte hinner etablera sig tillräckligt snabbt, är risken självfallet stor för att en koncentration och en monopolisering sker på bankmarknaden och på den finansiella marknaden över huvud taget. Det är därför glädjande att det har gått att få en majoritet i utskottet för en skärpning när det gäller synen på konkurrensbegränsande effekter i samband med den här branschglidningen. Vidare tycker vi att det är tillfredsställande att det har varit möjligt att skärpa motivuttalandena från utskottet när det gäller tillståndsgivningen för olika sammanslagningar, fusioner, i branschglidningens spår. Förvisso kommer det en skärpt konkurrenslagstiftning -- en fråga som andra har varit inne på. Men vi tror att det är mycket viktigt att den tillståndsgivande myndigheten redan nu -- det tar ju litet tid innan lagstiftningen i fråga träder i kraft -- får möjlighet att ordentligt beakta frågorna kring konkurrensbegränsningen. Det är således glädjande att utskottet har åstadkommit en skärpning i förhållandet till propositionen på de här punkterna. Dessutom är det tillfredsställande att vi i utskottet har lyckats få till stånd en skrivning i betänkandet som gäller behovet av informationsplikt från aktörernas sida på den finansiella marknaden när det gäller avtalsvillkor och prissättning beträffande finansiella tjänster. 80-talets mitt ganska reglerad. I likhet med vad som gäller för andra sektorer, och det har vi talat om tidigare i dag, tar det tid för aktörerna på den här marknaden att efter en avreglering lära sig den nya situationen med en fri konkurrens. När man studerar hur marknaden fungerar, t.ex. när marknadsräntorna förändras, finner man, det är helt klart, att aktörerna på marknaden inte är lika snabba med att ändra sina räntenivåer. Det gör att räntemarginaler och liknande kan vara otillfredsställande stora i vissa fall. Vi tycker alltså att det är mycket bra att det har varit möjligt att få till stånd en skrivning i detta sammanhang. I likhet med Per Westerberg tycker också jag att det är synd att vi inte har kunnat få med bankernas möjligheter att förvärva fastigheter. Vi tror att det är ett naturligt led i harmoniseringen och den internationella anpassningen. Det är litet olyckligt att leasingutredningen, som man från majoritetens sida tar som förevändning för att inte lägga fram förslag på området, skapar en gråzon när det gäller fastighetsmarknaden kontra bankerna samt när det gäller fastighetsrenting. Därför yrkar vi bifall till reservation 4. Vi tycker att det är glädjande att det finns en skrivning om att bankerna kan göra s.k. förvärv av placeringsaktier. Vi i centern har tidigare i en motion krävt detta. Det är alltså glädjande att vi nu får stöd i det sammanhanget. Vi tror nämligen att det är viktigt att bankerna får denna möjlighet, inte minst med tanke på småföretagens riskkapitalförsörjning. Slutligen, herr talman, vill jag i likhet med Gudrun Norberg poängtera yrkandet om kapitaltäckningsreglerna för mangårdsbyggnad i jordbruk. Vi i centern tycker att det är mycket olyckligt att det inte är möjligt, med hänsyn till förändringarna i skattereformen och förändringen av inkomstlagen, att klassificera mangårdsbyggnad i jordbruk på samma sätt som en villa från kapitaltäckningssynpunkt. Effekterna av att vi inte gör det blir naturligtvis att vi får en lång rad konstiga nya fastighetsbildningar, där man försöker skilja mangårdsbyggnader från rörelsebyggnader -- något som kanske inte är önskvärt rent allmänt. Med detta, herr talman, yrkar jag -- jag bortser då från de reservationer som Per Westerberg har yrkat bifall till -- bifall till reservation 14.

Herr talman! Leif Marklund berörde inte någon av de synpunkter som jag framförde i mitt anförande och knappast heller de synpunkter som vi har framfört i våra reservationer. Jag vidhåller att tiden inte är lämplig för att ge de finansiella verksamheterna ökat svängrum. Den gamla svångremmen från 1933 kunde duga än ett tag. Den utökade verksamhet och den sammanblandning av verksamheter som föreslås i propositionen kommer förmodligen att leda till att överblicken och möjligheten att kontrollera verksamheten blir sämre. Risken för manipulationer, förluster och spekulation blir därmed större. När det gäller Baselkommittén kvarstår den kritik som jag riktade mot den i mitt förra anförande. Man har tydligen missförstått vad som är värdefullt här på jorden och vad som är mindre värdefullt. Man har vänt på begreppen. Man tror att stenhus i staden är viktigare än den jordbruksmark som vi alla skall leva av.

Herr talman! Med tanke på den sena timmen skall jag begränsa detta anförande och bara ta upp de punkter som vi har reservera oss emot. Jag vill samtidigt protestera litet grand mot det sätt på vilket detta ärende hanteras här i kammaren. Det kan inte vara rimligt att ett utskott kommer i kläm för andra kvällen i rad och inte får framfört de synpunkter som vi har berättigad anledning att framföra. När det gäller telepolitiken vill jag hänvisa till våra reservationer till betänkandet. Reservationerna handlar bl.a. om ägandet av nätet, televerkets monopolställning och den övergripande telepolitiken, där vi har reserverat oss för en annan lösning. Jag vill då hänvisa till reservation 13 som rör en framtida bolagskonstruktion av televerket. Herr talman! Jag nöjer mig med detta för att försöka få detta ärende hanterat i rimlig ordning innan kvällen tar slut. Jag yrkar bifall till reservation 13.

Herr talman! Jag skall också dra mitt strå till stacken för att vi skall hinna med detta ärende i kväll och därför fatta mig mycket kort. Jag vill bara konstatera att just telekommunikationerna är en oerhört viktig del av infrastrukturen i vårt land. Det är också den del av infrastrukturen som står för de stora investeringarna, i storleksordningen 10 miljarder kronor per år. Bra telekommunikationer är också en förutsättning för ett decentraliserat samhälle, att man överallt har tillgång till denna tjänst. Vi i centern definierar i en våra reservationer den grundläggande teletjänsten på ett sådant sätt att det inte skall vara fråga om bara telefoni utan att det också skall finnas möjlighet till datakommunikation och telefaxtjänster och att detta skall vara ett grundläggande statligt ansvar. I detta betänkande tas även televerkets framtida associationsformer upp, och olika modeller lanseras. Oavsett vilken associationsform som väljs är det för centerns del viktigast att de regionalpolitiska och sociala målen för telepolitiken, som vi här i riksdagen har varit överens om, uppfylls. Vi i centern menar att en bolagisering av televerket är den bästa associationsformen och att en börsintroducering också kan ske. Men vi vill i detta läge bibehålla ett statligt huvudägaransvar för att på det sättet garantera att de sociala och regionalpolitiska målen kan upprätthållas. Det är också viktigt att vi kan skapa konkurrensneutralitet mellan olika operatörer på telenätet. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 14.

Herr talman! Jag tycker också att det är orimligt att just trafikutskottets debatter skall förläggas till en så sen timme. Men jag måste säga att jag tycker att det är precis lika orimligt att aldrig få säga det som man skulle ha sagt. Jag tänker därför hålla det anförande som jag har förberett, eftersom jag tycker att detta är viktiga frågor. Jag kommer emellertid inte att tala i de tio minuter som jag har anmält. Herr talman! Tänk om parollen Hela Sverige skall leva togs på allvar. Jag menar att vi måste kunna lita på att samhället tar ett ekologiskt inriktat samt socialt och regionalpolitiskt ansvar. I dag saknas den tilliten. EG-anpassningen håller på att stöpa om varje vrå av det svenska samhället. För vänsterpartiet är det en självklarhet att samhället skall agera utifrån en helhetssyn där service och en rad viktiga nyttigheter kan garanteras individer och företag. Regeringen har gått i motsatt riktning. Viktiga delar av samhällets service börjar av regeringen att betraktas som en belastning. Tidigast av alla har Sverige genomfört det som det nya EG kunde tänkas kräva -- av sina medlemmar. Det innebär att i princip ''alla speciella rättigheter av begränsande karaktär'' som gäller teletjänster skall ''undanröjas'', som det står i tillväxtpropositionen. Det är de privata och transnationella bolagens uppfattning som bestämmer vad som behöver undanröjas. Regeringen och utskottets majoritet anser att det är tillräckligt att det statliga ansvaret enbart omfattar själva telefontjänsten. I övrigt är det fritt fram för konkurrens. Det betyder att inte ens grundläggande datatjänster skall ingå i det statliga ansvaret i framtiden. Vänsterpartiet menar att sådana datatjänster i likhet med telefonin måste räknas till de grundläggande telekommunikationerna. Dessutom vill vi att alla företag, var de än finns i landet, skall ha rätt till datakommunikation på lika villkor. Det är litet surrigt här i lokalen, men det tar inte kortare tid för mig att hålla mitt anförande av det skälet. För att det skall vara möjligt att genomföra våra krav måste också t.ex. glesbygdsområden och Västerbottens inland ha den modernisering av telenätet och teletekniken i de delar som har missgynnats hittills. Vänsterpartiet föreslår att det utvecklas en nordisk samverkan kring tele och datatrafik. Vi kräver att de politiska målen för både tele och postområdena skärps och klarläggs av riksdagen. Vi säger så här: I stället för att minska de sociala och regionala kraven på de affärsdrivande verken vill vi införa helt nya sådana krav på deras konkurrenter. Det skulle leda till mer jämlika konkurrensförhållanden, men framför allt skulle de privata företagen tvingas bekänna färg. Vill de, och klarar de av sådana sociala och regionala servicekrav som människorna har rätt att ställa? Det här kräver lagändring, vilket ett av vänsterpartiets motionsyrkanden handlar om. Vårt förslag är en utveckling av en tankegång som faktiskt fått gehör i betänkandet. Det handlar om att ett enhälligt utskott anser att fler operatörer än televerket borde kunna omfattas av förpliktelser i fråga om handikappanpassning. Utskottet säger också med utgångspunkt i den viktiga motionen T57 att det är viktigt att telefontjänsten och terminaler utformas så att de så långt som möjligt kan användas oberoende av handikapp. Därför skall det bli intressant att höra motionären Lena Öhrsviks inlägg i debatten, om det nu kommer att hållas, om hur hon ser på motionsbehandlingen i utskottet. Vi kanske i stället får höra utskottets ordförande kommentera detta. Vänsterpartiet anser inte att televerket skall ombildas till aktiebolag. Statsanställdas förbunds medlemmar har på samma sätt avvisat förslaget på kongress efter kongress. Regeringen har inte kunnat förklara på vilket sätt det leder till fördelar eller vilka som skulle vinna på det. Att vissa inom SFs förbundsledning nu svängt i frågan beror, enligt min uppfattning, på anpassningen till regeringens högervridning och inte på lyhördhet för medlemmarnas krav. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 samt 15. Självfallet stöder jag också alla de övriga reservationer där mitt parti finns med.

Herr talman! Jag vill börja med att i stort sett instämma i allt det Birger Rosqvist har sagt i sin karakteristik av folkpartiets och moderaternas syn på telepolitiken. Jag tycker att det var en mycket bra karakteristik, och det är märkligt att Birger Rosqvist får så tunna svar från de båda partier som går in för att stycka sönder den televerksamhet som de samtidigt tydligen inser behövs för att garantera en viss minimiservice i landet. Det påstår de i varje fall. Till Birger Rosqvist och andra som eventuellt råkar lyssna i den här sena timmen vill jag rekommendera läsning av ett dokument som heter Vision 2000, ett framtidsscenario som är författat av några visionärer på televerkets huvudkontor, koncernplaneringen, och som är daterat januari Jag har förresten skrivit en artikel om det här dokumentet, därför att jag tycker att det måste upp till debatt. Troligen kommer den att publiceras i veckan. Jag skall bara ta några korta rader ur det här dokumentet för att visa också socialdemokrater att det finns de inom televerket utöver Tony Hagström, chefen för televerket, som har gett moderater och folkpartister råg i ryggen i de krav de nu ställer. I Vision 2000 talar man om det läge som kommer att vara för Svenska Teleaktiebolaget, STA, och dess omgivning år 2000. Sverige är en region i ett integrerat Europa, och man säger: ''Den europeiska telelagstiftningen har långsamt blivit mer liberal, men fortfarande år 2000 har den inte nått den nivå som redan år 1990 gällde i Sverige. Lagstiftningen är dock så flexibel att den tillåter länder som Sverige och Storbritannien att ha fri konkurrens på den grundläggande teletjänsten telefoni, något som ännu inte förekommer i alla de övriga EG-länderna.'' Birger Rosqvist och vi som finns här kan naturligtvis inte anklagas för detta dokument. Men var uppmärksam på under åren som kommer att de här planerna finns! Det jag läste upp ur den här visionen har inte avvisats av televerkets styrelse, såvitt jag vet. Ni borde ha haft tillgång till det här materialet, eller hur? Sverige skall alltså gå i spetsen och våga göra det Thatchers England gjorde och kritiserades för tidigt.

Herr talman! Jämförelsen med Vattenfall är inte så galen som den låter. I det ena fallet gäller det starkström, medan det när det gäller telefoner är fråga om svagström. Men det är faktiskt även på starkströmssidan ett rätt komplicerat nät. När det sedan gäller frågan om Teleinvest vill jag gärna läsa upp den revisionsberättelse som skrivits för Teleinvest. Jag tycker att det kan ligga en viss poäng i att den förs in i riksdagens protokoll. Den är dagtecknad den 25 mars 1991, och där framhålls: Teleinvest AB har under året bedrivit verksamhet med upplåning för placering, vilket enligt min mening inte är förenligt med dess bolagsordning. Detta är faktiskt en mycket hård skrivning från en revisor, även om han i det här fallet inte gick så långt att han avstyrkte ansvarsfrihet. Jag vill gärna att detta förs till riksdagens protokoll.